Fru talman, ärade ledamöter och åhörare! Gunnar Sandberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att skapa en nationell snöskoterpolitik för att lösa problem med bland annat trycket på skoterleder, det ökade slitaget på naturen och konflikter mellan olika intressen. Jag håller med Gunnar Sandberg om att snöskoterturismen har både positiva och negativa effekter. Den skapar genom till exempel snöskoteruthyrning och snöskotersafarier jobb i samhällen där det kan vara svårt att hitta en anställning. Den ger möjlighet för människor att komma ut i naturen på ett sätt som de kanske inte annars hade kunnat. Användningen av snöskotrar i fjällänen har ökat starkt under de senaste 25 åren inom renskötsel, nyttotransporter och turism och i rekreationssyfte. Samtidigt som snöskotrar bidrar till att både renskötsel och turism kan utvecklas har de en negativ påverkan på bland annat friluftslivet. Buller, avgaser och störande körning uppfattas av de flesta som de mest irriterande nackdelarna och skapar relationsproblem mellan olika grupper. Oförstånd och bristande hänsyn hos en del snöskoterförare har bidragit till detta. Buller och möten med snöskotrar stör ibland vildmarksupplevelsen i mer orörda områden. Störningskänsliga naturområden respekteras inte alltid, och det brister emellanåt i hänsynstagande till rennäringen. Förbättrade motorer, ny teknik med mera har dock medfört mindre buller och avgaser samt minskade utsläpp. Genom kanalisering och styrning av snöskotertrafiken samt vid behov genom formella regleringsområden kan konflikterna mellan olika grupper minskas. Man ska inte heller glömma bort att snöskotern är ett värdefullt nyttofordon och att den är av största betydelse för renskötseln och fjällräddningen, men den används också inom jord och skogsbruk exempelvis för transporter av ved och djurfoder. Snöskotern används för varu och persontransporter där vägar saknas eller är oframkomliga för andra fordon. Miljömålsberedningen, där varje politiskt parti är representerat, anser i sitt delbetänkande Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet att det är angeläget att regeringen ger i uppdrag till Naturvårdsverket att utveckla en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Miljömålsberedningen har vidare i sitt delbetänkande Etappmål i miljömålssystemet , alltså förra året, föreslagit att etappmål för Storslagen fjällmiljö ska tas fram av Naturvårdsverket. Frågor om terrängkörning ingår i miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Förslaget om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram strategier och etappmål för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö inklusive förslag till åtgärder för att hantera problemen med snöskoterkörning i fjällområdet bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Överenskommelsen gäller till den 31 december 2012. Syftet med Nationella Snöskoterrådet är att utveckla en hållbar snöskotertrafik genom att förena näringsverksamhet och allas naturupplevelser. Detta ska ske utan att skada eller störa människor, djur, miljö eller egendom. Nationella Snöskoterrådet ska vara ett forum för dialog som möjliggör att organisationerna kan få ett gemensamt synsätt så att rådet kan samordna och genomföra aktiviteter som leder mot rådets vision: "Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs." Jag tycker att Snöskoterrådet har fungerat bra, och jag avser att se till att kontakter tas med de övriga berörda departementen för att diskutera frågan om hur Nationella Snöskoterrådets verksamhet efter den 31 december 2012 ska kunna fortsätta.
Fru talman! Jag tackar Lena Ek för svaret. Tack också för att du kunde flytta lite grann på interpellationssvaret! Det känns inte riktigt som om det är rätt årstid för skoterfrågorna just nu - vi borde prata båtar, kanske. Men faktum är att skotersäsongen nyss har avslutats. Jag kommer från ett län där många av skoterklubbarna sammanfattar hur skoteråret har varit. Vi är några socialdemokrater som lyfter skoterfrågorna varje år med ansvariga ministrar. Ni byter ju ministrar lite då och då, så detta är första gången för miljöminister Lena Ek. Det ska bli intressant att se om vi får mer gehör. Dina företrädare har bollat över många av våra frågor till Nationella Snöskoterrådet, som du också nämnde. Rådet anordnar varje år ett seminarium som vi brukar delta i. Där sammanfattar de vad de har gjort, och det stämmer att de har gjort mycket. Men de har som sagt inget generellt uppdrag, så oavsett vad de gör får det inte direkt några effekter på snöskoterpolitiken eftersom det är länsstyrelsen, kommunerna och snöskoterklubbarna som styr frågorna. Det finns ca 250 000 skotrar i Sverige. Det säljs ungefär 8 000 nya skotrar varje år. Det finns totalt ungefär 15 000 mil skoterleder i Sverige. Skoterklubbarna är ungefär 600 stycken. Det finns 145 skoteruthyrare med tillstånd. Det finns också några som saknar tillstånd, men den siffran har inte jag. Det jag vill åstadkomma är inget mer förbud. Man kan kanske uppfatta det så av ditt svar. Tvärtom vill vi försöka utveckla skoteråkningen så att den kan generera mer pengar och skapa arbetstillfällen. I Jämtland omsätter skotertrafiken varje år 1 miljard. Jag tror att det ligger på 4-5 miljarder i Sverige. De länder man tittar på nu, där man omsätter väldigt stora summor - en del samhällen lever rentutav på skoterkörningen - är USA och Kanada. Där handlar det om 24 miljarder dollar årligen. Det som ökar mest i Sverige och i Jämtland, som är mitt län, är snöskoterturisterna. Annars är det de du räknade upp som kör snöskoter i jobbet. Det är samerna och folk i skogsnäringen. Jag är fritidssnöskoteråkare. Man kör väl ett par tre gånger per år, kör upp lite skidspår, sladdar någon kälkbacke till barnen. En del tar skotern och åker till någon tjärn och fiskar lite. Det som ökar är snöskotertrafiken och snöskoterturisterna. Det här sliter väldigt mycket på de ledsystem som finns där det är många turister. Jag kan nämna Åre. Där är slitaget oerhört hårt. Det ställer högre krav på dem som upprätthåller de här lederna. Det är betalledssystem som man bygger in i de här områdena. De är lite krångliga och tjorviga. Det är svårt att få in pengar. Ledvärdar har egentligen ingen befogenhet att stoppa och kontrollera dem som inte betalar. Min första fråga är om det skulle vara en möjlighet att beordra några som ledvärdar och ge dem en mer bemyndigande uppgift, att kunna ta betalt eller stoppa och bötfälla dem som kanske inte betalar.

Fru talman! Jag var faktiskt i Riksgränsen och i Björkliden i helgen och hade då förstås möjlighet att titta lite grann praktiskt på detta, igen ska jag säga, för det var inte första gången jag var där när det är vacker vintersäsong i de här områdena. Jag förstår hur viktig snöskotern är för de här bygderna och vad det betyder att kunna bygga ut turismen, men också vad det betyder för de olika näringarna. Samtidigt är det som med biltrafik eller båttrafik att det finns skadeverkningar som vi måste titta närmare på och hålla ögonen på. Jag tror att det bästa sättet att komma framåt och utveckla skoterpolitiken är att göra det i tätt samarbete med Nationella Snöskoterrådet. Där finns alla intressenter med. Där finns en bra diskussion. Den dialog som förs där har för varje år hittills fört frågan framåt och förbättrat situationen när det gäller miljöhänsynen, när det gäller tillgänglighet och också när det gäller näringslivets villkor. Alla tre delarna är naturligtvis väldigt viktiga. Jag vet att turismen, besöksnäringen, ökar rejält i Sverige hela tiden och att det självklart betyder väldigt många arbetstillfällen. Sättet att hantera skoterleder tror jag att vi måste diskutera mera. Det är därför som jag vill se en förlängning av Nationella Snöskoterrådet och vill lösa den här frågan i samarbete med Nationella Snöskoterrådet. Det finns lite olika uppfattning om hur de avgiftsbelagda skoterområdena fungerar. Jag tror också att det kan vara en möjlighet. Det är ju någonting som diskuteras inom till exempel fisketurismen, där man har skapat system på olika ställen i Sverige som fungerar bra och som också gör att man får en större kunskap och kontroll över de här verksamheterna. Det tror jag är viktigt, utan att man samtidigt sönderreglerar. Det tjänar ingen på. För mycket byråkrati är aldrig bra. Jag tror därför att det är viktigt att Snöskoterrådet diskuterar just frågan om avgiftsbeläggning och hur man ska göra detta. Jag själv funderar mycket över, och det kan vi diskutera, om man inte ska hämta inspiration från fisketurismen med sina fiskekort. Där har vi på många ställen i Sverige fått ett fungerande system. När det däremot handlar om böter och extra avgifter närmar vi oss ett annat område. Det är polisens arbetsområde. Jag är väldigt tveksam till att lägga över just sådana uppgifter på andra än de som enligt vår grundlag har rätten att förelägga ordningsbot eller vidta olika former av mildare tvångsåtgärder, som ju ordningsboten är. Där får man nog vara väldigt försiktig. Sedan är det klart att vi gemensamt får fundera över hur vi ska reagera mot dem som bryter mot de här reglerna och rekommendationerna. Här finns också allemansrätten som en del. Det är viktigt, tycker jag, att man nu söker sig fram mot ett sätt att utveckla skotertrafiken och skoterpolitiken så att inte miljön förstörs, att detta sker i samråd med markägare och att miljöintressen beaktas.
Fru talman! Det känns i alla fall lite lugnare om ministern jobbar för att Nationella Snöskoterrådet kommer att fortsätta. Det är väl det de vill också, men de vill ju ha ett uppdrag att jobba med. Nu har de hållit på sedan 2007. Det blir fem år. Det känns lite grann som om regeringen har duckat när man har ställt de här frågorna och bollat över allt ansvar på Snöskoterrådet. Man vill inte ta tag i de här frågorna. Det är ungefär som att säga: Låt det där Snöskoterrådet hålla på med det här så kanske de blir nöjda. Man går mot en ohållbar utveckling genom att de här skotrarna ju också utvecklas. Det blir starkare maskiner. De blir större. De går mer i lössnöområdena. Man använder de här lederna för att köra till de oreglerade områdena. Det är det som är problemet för markägarna, att man kör på fjällkammar och sådant. Utanför regleringsområdena, på statens mark är det egentligen ingen som har något huvudansvar. Utsatta regleringsområden är det länsstyrelsen som har ansvar för. Markägarna vill ha fler regleringsområden. Ungdomarna - det är väl mest de som köper och kör de här monstermaskinerna - vill ha friåkningsområden. Sedan är det mycket norrmän som kommer in, för där får man inte köra skoter på samma sätt som i Sverige. De köper allt fler skotrar. De tror att det är fritt fram att åka överallt. De känner inte till och kanske struntar i de regler och lagar vi har. Reglering kombinerat med tillsyn av leder i regleringsområdena är jättebra. Den största och viktigaste frågan som alla tar upp, som man måste lösa, är finansieringen av underhållet av lederna så att man kan sladda upp alla de här 15 000 milen. Det sköts på ideell basis. Det är ändå 95 procent av skoteråkarna som väljer att hålla sig till leder. Den lilla bråkdel som kör utanför kan man nog komma åt med någon som har det ansvaret, som en fiskevårdskontrollant, som du nämnde, eller något liknande, för polisen hinner inte med att kolla alla skoteråkare, långt därifrån. Sedan är det andra frågor, som länsstyrelsen tar upp, som man vill ha svar på, för det har man egentligen inte. Det är som jag sade finansieringen av leder och huvudmannaskapet, vilka som har ansvaret utanför statliga och kommunala leder. Det är en fråga. Ansvarsförhållandet mellan myndigheter är också lite oklart när det gäller behovet av reglering och beaktande av andra allmänna och enskilda intressen. Det gäller naturvård, som du har nämnt, friluftsliv, rennäring, turism med flera. Behovet av åtgärder inom trafik och fordonsområdena tycker Trafikverket med flera också bör utredas. Alla de här sitter ju i Nationella Snöskoterrådet, alltså har de också svaren på många av de här frågorna. Ger du dem ett direktiv, att de får jobba fram en utredning så att det blir klart, eller om man får en förlängning? Helst vill vi att det blir klart innan årsskiftet när överenskommelsen om samarbete går ut. De har ju åtta månader på sig. Ansvar och resurser för tillsyn och information måste också klaras ut. Det är polisen, länsstyrelsen, kommunerna, Naturvårdsverket med flera. Frågan om straffnivåer vid lagöverträdelse är också oklar. Men just finansieringen av snöskoterlederna är väl det som är kärnan, så att man både kan utveckla fler snöskoterleder och hålla de som finns öppna.
Fru talman! Det är väldigt bra med interpellationsdebatter där man kan ta upp sådana här frågor och diskutera och belysa dem ur olika aspekter. Jag är medveten om att vi behöver arbeta med de här frågorna. Mer exakt hur det ska gå till håller vi nu på och bereder inom Regeringskansliet. Det jag kan säga nu är att jag önskar att vi förlänger uppdraget till Nationella Snöskoterrådet. Sedan får vi se hur vi ska hitta underlag till att lösa de olika frågorna. Det handlar om regleringen, vilka områden som ska vara reglerade. Det handlar om tillsynen och naturligtvis om finansieringen. Det handlar också om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. Det är inte bra när det finns gråzoner och det inte är klart var ansvaret ligger. Det finns absolut ett behov av att klargöra detta, liksom vad som ska hända med dem som inte följer de regler som finns. Det första man måste bestämma är vilken karaktär de olika reglerna har: Vad är lagar, vad är förordningar, vad är länsstyrelsebeslut, vad är kommunala beslut och vad är ordningsregler inom den frivilliga skoterverksamheten och föreningarna? Detta kan ta lite tid. Åtta månader må kännas som en väldigt lång tid när man är otålig, men i Regeringskansliet är det en väldigt kort tid. Det tar normalt ett år att bereda en sådan här fråga. Inte minst handlar det också om respekt för riksdagen och riksdagens arbete. Jag tar dock med mig den här diskussionen tillbaka. När vi nu bereder ärendet får vi se till att sätta i gång ett arbete för att kunna lösa de olika gråzonerna och oklarheterna. Liksom Gunnar Sandberg tror jag självklart att den här verksamheten kommer att öka, och den kommer också att ändra karaktär hela tiden. Som sagt utvecklas och förändras skotrarna också och kan ta sig till nya områden som förut inte var tillgängliga. Det gör kanske miljöproblemen svårare. Ju längre in man kommer, desto oftare är det nämligen skyddade områden i fjällvärlden det handlar om. Både det faktum att skoterverksamheten ökar och att det finns oklara områden tycker jag gör att vi ska skynda på beredningen inom Regeringskansliet. Jag gör gärna det i diskussion med Gunnar Sandberg, som ju kan de här frågorna utan och innan.
Fru talman! Då vill jag bara överlämna det här materialet från Nationella Snöskoterrådet till ministern. Jag tycker att jag har fått svar på många av mina frågor. Tack för det, miljöminister Lena Ek!
Fru talman! Då ska jag också bara tacka för en väldigt givande och bra interpellationsdebatt. Jag ska gärna läsa materialet.